Herr talman! Monica Green har frågat mig dels vad jag avser att göra för att kostnaderna för mobiltelefoni ska minska, dels vad jag avser att göra för att underlätta för konsumenterna att förstå sina fakturor. Jag vill börja med att säga att jag uppskattar att Monica Green har uppmärksammat Post och telestyrelsens rapport Prisutveckling för telefoni och bredband första halvåret 2008 . Rapporten lyfter fram viktiga tendenser inom marknaden för elektronisk kommunikation och kan bland annat utgöra ett underlag inför framtida insatser. Marknaden utvecklas snabbt och för konsumenterna kan det vara svårt att förstå vad det är man faktiskt köper av operatören. Detta är viktiga skäl till varför PTS gör kontinuerliga analyser av både prisutvecklingen på marknaden och förändringar i olika typer av erbjudanden. Jag ser dock med oro på utvecklingen att debiteringsintervallen för telefoni blir allt längre, eftersom detta gör det svårare för konsumenter att beräkna hur stora kostnaderna verkligen kommer att bli. Frågan om längden på debiteringsintervallen bör också ses i ljuset av att minutpriserna för telefonsamtal, framför allt mobiltelefoni, sjunkit de senaste åren. Därmed kan ett längre debiteringsintervall bli ett sätt att så att säga ta igen det som förloras på minutpriset. Post och telestyrelsen arbetar för närvarande med att ta fram föreskrifter till lagen om elektronisk kommunikation om vilken information om priser, taxor och allmänna villkor som teleoperatörer ska hålla allmänt tillgängliga. Föreskrifterna kommer också att reglera hur sådan information ska hållas tillgänglig. Dessutom arbetar PTS med att utveckla Telepriskollen i det här avseendet, och då är det givetvis viktigt att inkludera debiteringsintervall, öppningsavgifter och andra dolda kostnader. PTS ger också råd till konsumenter och andra slutanvändare om vad man bör tänka på när man ska välja operatör eller abonnemang, via information på bland annat PTS webbplats. Där kan man exempelvis få praktiska råd inför köp av telefoni och datatjänster. På ministerrådsmötet den 27 november i år nådde vi en politisk överenskommelse på EU-nivå avseende uppdateringar av det så kallade USO-direktivet. Ändringarna innebär bland annat att prisinformation till konsumenter inom området elektronisk kommunikation ska bli tydligare. Dessutom kom vi på ministerrådsmötet överens om uppdateringar av den så kallade roamingförordningen, som innebär att det införs ett maxpris för gränsöverskridande sms och mms och på grossistnivå för datatrafik. Sedan tidigare finns redan maxpris för gränsöverskridande mobilsamtal. Debiteringsintervallet för den så kallade eurotaxan ska vara en sekund. Processerna på EU-nivån kommer dock att fortgå i några steg till innan allt är färdigt. Jag är dock mycket glad över att dessa förändringar verkar komma till stånd för att förbättra och förenkla för konsumenterna, inte bara i Sverige, utan inom alla EU-länder. Slutligen vill jag trycka på att det sedan den 1 januari 2007 finns lagstiftning som innebär att konsumenten har rätt till en specificerad faktura. Enligt dessa relativt nya regler ska bland annat öppningsavgift och debiteringsintervall anges på specificerade fakturor. Öppningsavgiften ska särredovisas och anges antingen som totalsumman för alla öppningsavgifter under räkningsperioden eller antal samtal där öppningsavgift debiteras och öppningsavgift per styck. Debiteringsintervall ska anges om leverantören tillämpar ett annat debiteringsintervall än en sekund. Mitt svar till Monica Green är därför att det redan pågår arbete med att tydliggöra de dolda kostnaderna samt att det redan finns lagstiftning vars syfte är att underlätta för konsumenterna att förstå sina fakturor. Jag kommer också att följa utvecklingen och vad Post och telestyrelsens pågående insatser leder till.

Herr talman! Tack så mycket för svaret! Det var ett väl initierat svar, tycker jag. Det var väl avvägt. Statsrådet har fått med många av de frågor när det gäller telefoni som för närvarande finns inom EU och som Post och telestyrelsen jobbar med. Statsrådet uppskattar att jag har uppmärksammat Post och telestyrelsens rapport. Det är för mig självklart att följa Post och telestyrelsens arbete. Jag tycker att det är en viktig myndighet, och jag tycker att det är viktigt att följa det som sker inom telefoniområdet. Så det är inget konstigt att jag uppmärksammat den rapporten. Post och telestyrelsen pekar på att det här uppenbarligen är ett problem. Det man förlorar på gungorna tar man in på karusellerna. Det finns lockpriser. En del marknadsföring går till och med till så att man som konsument kan tro att det rent av är gratis att ringa. De flesta av oss vet att ingenting är gratis. Men marknadsföringen har varit sådan på många olika sätt. Man har lockat in kunderna. Det är svårt för kunder att följa sin faktura och veta vad det är man ska se på när man lockas av en försäljare som säger: Vi är de absolut billigaste på marknaden. Försäljaren glömmer att tala om hela kostnaden och så vidare. Nu går vi in i ett modernt och spännande samhälle där mobiltelefonen flyter samman med datorerna - det har de egentligen redan gjort. Vi har dem som terminaler. Vi använder dem i hemsjukvården och i skolan. Vi använder dem som hjälpmedel. Snart har vi dem som tv. Mobilen blir en tv. Och vi har den som en video. Vi har den som GPS. Vi har snart mobilen som betalkort. Vi har den som översättningshjälpmedel, och vi har den som termometer. Ja, vi använder mobilen till allting, och den utvecklingen kommer inte att stanna. Det kommer bara att fortsätta och bli mer och mer spännande och bra saker som man kan använda mobilen till. Men samtidigt med den här spännande utvecklingen blir det baksidor och nackdelar. Det uppstår problem och hinder som naturligtvis är till för att lösas, för fördelarna överväger. Integritetsfrågorna är ett sådant problem som vi måste se till att vi kan lösa i framtiden. En annan sak som vi diskuterade tidigare i dag, jag och Beatrice Ask, är att ungdomar och andra luras in i så kallade sms-lån. Det är så oerhört lätt att hamna i en skuldfälla när det gäller sms och den möjligheten. Det finns alltså ett antal problem med framtiden också, men de är till för att lösas. Ett annat problem är det som jag har lyft fram i den här interpellationen, nämligen kostnader och även skillnader. Nu ökar skillnaderna i samhället. Klasskillnaderna ökar igen. Det blir större skillnad mellan stad och land, mellan män och kvinnor. Jag har beskrivit här att vi, när telefonin övergår till att vara ett IT-hjälpmedel, måste se till att inte även IT och telefoni blir en klassfråga. Det ska inte vara en stor skillnad mellan män och kvinnor och inte mellan glesbygd och stad. Det är därför som jag har lyft upp den här rapporten. Jag vill att ministern ska skynda på arbetet med att göra det lättare för konsumenterna i det nya IT-samhället.
Herr talman! Jag tror inte att Monica Green och jag har olika synpunkter på det här. Jag tycker snarare att det är positivt att det sker en öppen diskussion om det här, för det är inte så ofta de här frågorna kommer upp. Det var av den anledningen som jag just kommenterade Monica Greens interpellation. Det är naturligtvis många som är irriterade och frustrerade över det som Monica Green beskriver om dolda kostnader. Inte desto mindre är det oerhört avgörande att det, precis som Monica Green beskriver, inte blir en klassfråga. För vi vet att information är svårt. Det är oerhört viktigt att konsumenten får en tydlig prisinformation och också ges möjlighet att på den här konkurrensutsatta marknaden välja bolag utifrån att man kan identifiera hur kostnaderna ser ut vad gäller debiteringsintervall eller öppningsavgifter eller vad det nu kan gälla. Det är därför som Post och telestyrelsen, som jag sade i svaret, arbetar med att ta fram föreskrifter som är kopplade till LEK om information om priser, taxor och allmänna villkor som teleoperatören ska hålla allmänt tillgänglig, just i syfte att stärka konsumenten.
Herr talman! Ja, och om man nu ska stärka konsumenterna när det gäller möjligheten att välja rätt operatör och att hitta i djungeln när det gäller utbudet av tjänster finns det ytterligare en tjänst som jag skulle vilja skicka med infrastrukturministern. Hastigheten på nätet är också avgörande när det gäller mobiltelefon. Tillgången till mobiltelefoni är inte samma i hela landet. Tillgången till en bra telefontäckning är också en viktig del i valet för konsumenten. När man väljer som konsument handlar det också om att man har möjlighet att få en telefon som fungerar i hela landet eller en terminal som fungerar i hela landet. Man ska inte bli utsatt för att man måste ha två olika typer av mobiler eller det som ofta kallas för terminaler. Det är viktigt att det här går hand i hand i utbyggnaden när det gäller bredbandstjänster för våra stationära datorer eller bärbara datorer men också när det gäller telefonin. Eftersom den bärbara datorn flyter ihop med mobilen i framtiden blir det allt viktigare att vi också har ett bra nät över hela landet och att det inte är vita fläckar ute på landsbygden där vi inte har täckning för vare sig mobiler eller telefoner. Även det bör infrastrukturministern väga in som ett konsumentbehov när man som konsument ska ta ställning till vilken operatör man ska välja. Då fullkomligt vräks det ut en massa möjligheter. Det sägs: Vi är billigast, och vi är bäst, och vi har de absolut hetaste produkterna. Konsumenterna har då svårt att välja. Då måste de också kunna få upplysning om täckningen på nätet. Det handlar alltså både om att man ska kunna läsa av sin faktura, vilka tjänster som man har att tillgå och vad de kostar och om att man ska veta vilken täckning det är i landet. Jag vill skicka med de sakerna till infrastrukturministern och just det här att man inte ska dölja kostnader. Det kan handla om fakturakostnader eller dolda avgifter på annat sätt eller att det tas betalt för en hel minut fast man bara har pratat i en enda sekund. Det borde fördömas, tycker jag.
Herr talman! Vi kanske har lämnat just dolda kostnader på telefonsamtalen. Inte desto mindre vill jag återkomma till det som Monica Green lyfte upp i den första kommentaren, vikten av att ha konsumentfokus. Det är inte alltid så att konsumenter klagar när det inte fungerar. Därför åligger det Post och telestyrelsen att göra egna undersökningar om telebolagen och telebolagens räkningar, även om man naturligtvis också följer upp och har tillsyn utifrån de klagomål som kommer in. Det sker alltid ett parallellarbete som också åligger Post och telestyrelsen.
Herr talman! Jag återvänder till minuttaxan och det som vi diskuterade. Om ett mobilsamtal pågår i 61 sekunder, ska man då bli debiterad för 120 sekunder och inte för 61 sekunder? Sådant är viktigt att ministern ser över. Det får inte vara så att en kund blir uppskörtad av sådana dubbla telefonkostnader trots att man har blivit lovad att man har en billig operatör. Förutom de dolda kostnaderna är det viktigt att alla får ta del av IT-samhället. Telefon och dator flyter samman. Det är ett IT-samhälle. Då gäller det att kunna se till så att både män och kvinnor, unga och gamla, landet och staden har samma tjänster och att det inte ska vara för stora skillnader i kostnader. Det måste vägas in, tycker jag. Jag tycker att det är viktigt att Post och telestyrelsen ser över inte bara de dolda mobiltelefonkostnaderna utan också själva täckningen och vad det är för tjänster som erbjuds. Det handlar om hur konsumenten ska kunna kontrollera det. Man ska veta att man kan jämföra det med en annan operatör och byta i så fall. Man ska inte bli inlåst hos en viss operatör och vara tvungen att stanna kvar hos den operatören i flera år för att man har valt en viss operatör. Ska vi ha aktiva konsumenter och bra marknader där priserna pressas nedåt måste kunderna kunna välja operatör hela tiden.
Herr talman! Själva mobiltäckningen och tillgång till hög kapacitet på bredband är inte en del av det uppdrag som Post och telestyrelsen har som vi nu behandlar. Men det pågår parallellt ett arbete med att skapa förutsättningar att minska de vita fläckar som finns och för fortsatt uppbyggnad av hög kapacitet av bredband i alla delar av landet. Det är inte kopplat till det som är svaret på den här frågan vad det gäller föreskrifter för LEK om taxor och avgifter och allmänna villkor för teleoperatören. Inte desto mindre är också det viktigt som Monica Green kom in på. Men det berör andra delar av Post och telestyrelsens ansvar.